Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min andra interpellation i detta angelägna ämne.Jag ska först ge en liten bakgrund. Det är få människor i dag som ifrågasätter nybyggd och mer modern transportinfrastruktur i vårt samhälle. Krav på ökad tillgänglighet till ström, internet, transporter - fysiska och andra - borgar för denna inställning.Det som är skillnaden, statsrådet, är att man i dag inte längre står med mössan i hand och tackar för att strömmen kommer till byn. Man ställer krav på att modern och marksnål teknik ska nyttjas oavsett om det handlar om järnvägar, vägar eller, som i detta fall, kraftledningar.Just nu pågår i delar av Småland och Blekinge ett mycket stort markägarsamråd med anledning av projektering av en ny 400 kilovolts kraftledning, från Ekhyddan i Oskarshamn via Nybro och ned till Hemsjö i Blekinge. Antalet berörda markägare är ungefär 800 stycken, och det planerade markintrånget är så stort som åtta kvadratkilometer. Det handlar om produktiv skogsmark, produktiv jordbruksmark och människors tomter och fastigheter, statsrådet.Exploateringen drivs av det statliga Affärsverket svenska kraftnät. Statsrådet Baylan är ansvarig minister i regeringen för Svenska kraftnät.Självklart finns det en förväntan på att också en samhällsägd exploatör ska utveckla och arbeta med moderna och resurseffektiva lösningar. Det handlar om lösningar som innebär ett minimum av intrång i skog och mark liksom en liten påverkan, så liten som möjligt, på den enskilda människan. Jag vill upprepa att för nästan alla inblandade parter framstår därför en nedgrävning av den ovan angivna kraftledningen med ett jämförelsevis mycket mindre markintrång som det enda rimliga alternativet - för nästan alla parter. Den part i dialogen som återkommande hävdar att det är omöjligt att nyttja annan teknologi än lufthängd markkrävande växelströmsledning är just Svenska kraftnät.Med anledning av att Svenska kraftnät återkopplar sitt uppdrag till nationella politiska beslut har jag frågat det ansvariga statsrådet Baylan om han har gett instruktioner till Svenska kraftnät om att välja modern teknik eller om han är beredd att ge sådana instruktioner. Jag har också frågat om det är statsrådets uppfattning att faktorer som markåtgång och människors livsmiljö ska ingå när man gör samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Det är precis sådana bedömningar som Svenska kraftnät förväntas göra.Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret. Men svaret säger just ingenting. Han svarar: "Vad gäller den planerade ledningsutbyggnad i östra Småland och Blekinge som är bakgrunden till frågan har Svenska kraftnät under det pågående samrådsförfarandet gjort en bedömning av vad det minskade markintrånget skulle värderas till om en likströmsförbindelse hade varit lämplig. "Statsrådet talar inte om vad man har kommit fram till. Till vad värderas det minskade markintrånget? en likströmsförbindelse hade varit lämplig". Det tolkar jag som att jag och statsrådet är överens om att en likströmsförbindelse är möjlig att förlägga som en nedgrävd kabel. Men den bedöms av Svenska kraftnät, bland annat av kostnadsskäl, inte som lämplig.Vad har statsrådet för konkreta svar? Vad är kostnaden? Passa på att konkretisera svaret!
Fru talman! Jag delar ledamotens uppfattning när det gäller att vi i dag lever i ett samhälle där ingen ska behöva stå med mössan i hand, varken för el eller någonting annat. Tack och lov har vi undan för undan lämnat ett sådant samhälle och lever i ett samhälle där vi som medborgare har rättigheter, och förstås även skyldigheter. Av rättigheterna tror jag till och med att vi i dag tar för givet att vi har tillgång till el. Det är en central del i vårt sätt att leva.Det är grunden för hela förstärkningen av stamnätet. Det nuvarande systemet håller på att nå sitt kapacitetstak. Mot den bakgrunden är det angeläget att stärka stamnätet. Jag tror att ledamoten delar den uppfattningen. Ifall strömmen skulle gå tror jag att det finns väldigt liten förståelse hos medborgarna - och så ska det vara - för att man av olika skäl inte har förstärkt nätet när man ser att det nuvarande håller på att nå sitt kapacitetstak. Bakgrunden till detta är att det är en angelägen investering. Det tror jag att vi är överens om i grund och botten.Ledamoten frågar vad jag som statsråd ska göra med instruktionen i det här läget och i det specifika fallet med den här ledningen. Eftersom det är andra gången som vi debatterar detta är Anders Åkesson väl medveten om att allt det som han efterfrågar finns i instruktionen redan i dag. Alla värden som tas upp i interpellationen finns och ska balanseras i Svenska kraftnäts arbete.Han är också väl medveten om att vi i det här landet har en ordning som i de här ärendena innebär att det i detta fall är Svenska kraftnät som sköter processen. Sedan går man vidare till Energimarknadsinspektionen för att i slutändan landa hos regeringen. Jag är tämligen säker på att om jag som statsråd går in i enskilda ärenden som myndigheter har att hantera är sannolikheten mycket stor att en KU-anmälan kommer från någon ledamot i den här kammaren, och så ska det vara. Fru talman! Den ordning som vi har är därför att Svenska kraftnät nu genomför ett andra samrådsförfarande där man har pekat ut den riktning som man vill ha. Sedan kommer processen undan för undan att genomföras helt i enlighet med de instruktioner som finns.Jag vill också betona att vi är politiskt överens om de instruktionerna i denna kammare. Det är inte på det sättet att någon annan instruktion gällde under föregående regering, under de åtta år som Anders Åkessons parti satt i Sveriges regering. I grund och botten finns det en samsyn om hur instruktionen ska vara. Om det skulle visa sig att det av olika skäl - samhällsförändringar, tekniska förändringar eller något annat - finns anledning att ändra instruktionen är jag den första att ta initiativ till det.Anders Åkesson hade också en fråga om de kostnadsberäkningar som har gjorts. De finns i det samrådsunderlag som Svenska kraftnät lade fram i januari 2015, det vill säga för två månader sedan. Eftersom Anders Åkesson efterfrågar bedömning av värden kan jag nämna att de värden som vi talar om värderas till 3 miljoner kronor per hektar för en likströmslösning, om den hade varit tekniskt möjlig. Det ska då ställas mot de merkostnader som detta skulle innebära.
Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand i vårt samhälle. Det är vi är överens om. Men ett sådant förfaringssätt kräver en mycket väl utvecklad lyhördhet av alla inblandade parter. Det tror jag också att vi är överens om. Och om man är en stor, samhällsägd och resursstark part fordras det nog än större lyhördhet.Den här processen är inte på något vis ny för mig. Jag har i motionsform och andra påverkansformer drivit frågan om ny modern marksnål teknik, även under de åtta år då mitt parti, Centerpartiet, utgjorde en del av regeringen och majoritetsunderlaget. Nu har processen tagits ett steg längre. Samråden körs för fullt. Statsrådets affärsverk, Svenska kraftnät, är ute i skogarna i Småland och Blekinge och företräder svenska staten i dialog med 800 markägare om ett intrång på åtta kvadratkilometer, på ett sätt som möjligen kan ifrågasättas lite.Då kan vi inte, vare sig jag eller statsrådet, stillatigande åse detta. Vi ska utnyttja de möjligheter som vi har för att påverka. Jag kan påverka genom att interpellera. Och statsrådet kan påverka genom att i regleringsbrev och andra verktyg som statsrådet faktiskt förfogar över styra sitt verk, utan att riskera en KU-anmälan. Det finns en förväntan om att i synnerhet en samhällsägd exploatör ska utveckla och arbeta med resurseffektiva lösningar som innebär ett minimerat intrång. Jag vill upprepa att jag upplever att statsrådet och jag är överens - men vi är ännu inte överens med Svenska kraftnät - om att det är möjligt att nyttja annan teknik än den lufthängda, markslukande växelströmsteknologin.Jag upprepar igen att för nästan alla inblandade parter framstår just nedgrävningen som det enda rimliga alternativet. Den part som inte är med på detta ännu är just Svenska kraftnät.I sitt svar säger statsrådet: "Utbyggnaden av stamnätet är en viktig fråga som jag följer noga eftersom den berör medborgarna mycket konkret, särskilt om ledningarna byggs på eller nära deras fastigheter." Det är precis det som sker. Man kan inte bygga en 400 kilovolts lufthängd kraftledning utan att det sker på eller intill någons fastighet. Det kallas äganderätt, statsrådet. I värsta fall tvingas samhället att expropriera någons äganderätt för att komma fram med nödvändiga samhällsinfrastrukturer.Jag vet att statsrådet har fått eller kommer att få en inbjudan till Småland och Blekinge för att besöka de trakter där denna ledning ska dras fram.

Fru talman! Vi är nog i grund och botten överens om att detta handlar om stora värden. Det handlar om välfärdsvärden i form av tillgång till driftssäker el med allt vad det innebär för vårt vardagsliv. Samtidigt måste vi göra en balansakt här. Den innebär ju alltid intrång på äganderätten och på ett antal andra stor värden: friluftsvärden, kulturvärden och kommersiella värden. Den är en komplicerad process som nu är igång vid den nämnda sträckningen.Jag delar uppfattningen att man ska försöka att vara lyhörd så långt det är möjligt. Man ska ha en stor ödmjukhet därför att vid den här typen av intrång är den konkret för dem vilkas mark berörs direkt. Det är inte bara en uppfattning, utan det är också ett system som jag tror att vi i grund och botten är överens om. Systemet innebär att detta måste ske på ett visst sätt med ett samråd som ger människor möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning. Det är den andra samrådsprocessen i det här ärendet. Därför är det inte möjligt för mig - utifrån den förvaltningsmodell som vi har - att lägga mig i hur detta ska gå till.Jag konstaterar att allt det som ledamoten efterfrågar i form av instruktion ju finns redan. Det handlar om att göra det hela kostnadseffektivt med hänsyn till andra värden som finns. Dessutom ska man göra det med så lite intrång som det bara är möjligt så länge som det går att samhällsekonomiskt försvara intrånget. I det här specifika fallet uppgår kostnaderna för det luftledningsprojekt som Svenska kraftnät planerar till ungefär på 2,2 miljarder. Enligt Svenska kraftnät uppskattas kostnaden för ett markförlagt kabelsystem ligga på mellan åtta och tolv gånger högre. Det ska då ställas mot de beräkningar som man gör av de samhällsekonomiska kostnaderna för de intrång som krävs vid en markförlagd kabel. Det är detta som man har att jobba med, och det är precis det som Svenska kraftnät gör. Jag kommer att följa den här frågan. Jag kan försäkra Anders Åkesson om att socialdemokraterna i Småland redan har framfört en inbjudan och en önskan om att jag ska komma dit.

Fru talman! Det är naturligt att det är socialdemokraterna i sydöstra Sverige som bjuder in statsrådet eftersom det är den roll de har som ett regeringsbärande parti med regional förankring, att se till att deras statsråd är väl uppdaterade i den verklighet vi har att hantera.Det var intressant att statsrådet tog upp Svenska kraftnäts kostnadsanalys. Den har jag självklart tillgång till, men kostnaderna framgick inte av statsrådets svar. Det är riktigt att man anger åtta till tolv gånger högre kostnad jämfört med att använda en konventionell gammaldags teknik. Men ingen har ju fått granska de analyserna särskilt mycket.I den förra interpellationsdebatten som statsrådet hade med min kollega Rickard Nordin talades det om den gröna kolatomen. Hade vi i alla tider i vårt land hänvisat till beprövad och traditionell teknik för att lösa olika frågor hade vi fortfarande kört med gamla energislukande bilar, suttit fast i ett fossilt samhälle och aldrig tillåtit olja, kol eller uran.Nu är vi på väg in i en ny tid. Det ställer också krav på dem som ska distribuera energi i våra ledningar. Det är inte alls svårt, statsrådet, att värdera kostnaden för markintrång. Åtta kvadratkilometer produktiv skogsmark innebär att man tar i anspråk jungfrulig skogsmark och produktion av gröna kolatomer under minst 70 år. Det går att sätta ett pris på allting.Välkommen ned till Småland! Jag är glad över att jag och statsrådet trots allt har en samsyn på att marksnål och resurseffektiv teknik ska användas också när Svenska kraftnät bygger sina ledningar. Vi har också samsyn i fråga om behovet av lyhördhet och dialog med smålänningar, blekingar och andra. Tack för diskussionen!
Fru talman! Tack själv, Anders Åkesson, för en bra dialog om en svår fråga!I grund och botten finns det en rättighet för och en förväntan hos våra medborgare att alltid kunna vara säkra på att det finns ström i ledningarna. Det är en grundförutsättning för vårt sätt att leva numera. Det finns också en förväntan om att detta sker på ett samhällsekonomiskt sätt. Trots allt är det kunderna som i slutändan betalar eftersom elen är avgiftsbelagd. Detta ska göras så modernt och miljövänligt som det bara går med stor respekt för och hänsyn till människors äganderätt och vardagsmiljö. Det är det som gör frågan så komplicerad.Jag hoppas och tror att den fortsatta processen sker i den anda som vi pratar om. Men låt oss också vara överens om att det i grund och botten inte är själva instruktionen som är problematisk. Även i den ingår alla de värden som ledamoten efterfrågar.Sedan kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om enskilda sträckningar. Det kan jag inte ha här i riksdagen, vilket jag tror att också Anders Åkesson förstår. Men låt oss ha en fortsatt dialog och se vad som är möjligt att åstadkomma i den här frågan. Jag kommer naturligtvis ha en fortsatt dialog med de människor som hör av sig och också med socialdemokraterna i sydöstra Sverige. Jag tar för givet att jag och Anders Åkesson kommer att återkomma till frågan vid fler tillfällen. Stort tack!